Herr talman! Till de karakteristiska dragen i vuxenutbildningen i vårt land hör att den förekommer i mycket skiftande former. Vi har sedan några år en omfattande kommunal vuxenutbildning och en viss statlig vuxenutbildning. Vi har den folkrörelseanknutna verksamheten i studieförbundens regi och i studiecirkelns form. Vi har en väl etablerad verksamhet i folkhögskolorna. Vi har en inte obetydlig verksamhet inom verk, företag och organisationer. Vi har den starkt expanderande men i vuxenutbildningssammanhang förvånansvärt litet beaktade arbetsmarknadsutbildningen i statlig regi. Och vi kan faktiskt med viss rätt också betrakta en del av utbildningen i universitetens regi som ett slags återkommande utbildning eller vuxenutbildning. Ungefär en fjärdedel av de nyinskrivna studenterna vid de filosofiska fakulteterna innevarande termin var 25 år eller äldre. Det är bra att vi har alla dessa skiftande former; denna mångfald och rikedom i fråga om både målsättning och studieform är värdefull. ”Tillsammans representerar de ett utbud med den bredd och variation som är nödvändiga för att de vuxenstuderande oavsett studiemål, studieförutsättningar och personliga förhållanden skall få möjlighet att komplettera och bygga ut sin tidigare utbildning”, heter det i den partimotion från mittenpartierna som avlämnades under den allmänna motionstiden i år. De olika utbildningarna bör betraktas som delar av en helhet, delar som kompletterar och stöder varandra. Utifrån en sådan helhetssyn är det emellertid naturligt att kräva, att det sker en rimlig samordning av det allmännas insatser, men en samordning som inte eliminerar fördelarna med den mångfald i utbudet som faktiskt finns. Mot bakgrunden av den starka expansionen av vuxenutbildning i statlig och kommunal regi är det också motiverat att kräva att den vuxenutbildning som bygger på de ideella folkrörelsernas grund, dvs. folkbildningsarbetet inom de fria och frivilliga studieförbunden, inte blir eftersatt. Det finns onekligen vissa strävanden till samverkan på vuxenutbildningens område. Dessa är emellertid otillräckliga. Det bör vara möjligt att exempelvis åstadkomma en betydligt mera omfattande samordning mellan arbetsmarknadsutbildningen och den kommunala vuxenutbildningen. Det bör också vara möjligt att utnyttja den smidiga och flexibla organisation som gymnasieskolan är i arbetsmarknadsutbildningens syfte. Eftersom det är angeläget att dessa frågor får en snabb lösning bör skolöverstyrelsen få i uppdrag att — som vi uttrycker det i reservationen I — ”särskilt uppmärksamma möjligheterna till ökad samordning mellan arbetsmarknadsutbildning och kommunal vuxenutbildning och att initiera i sammanhanget erforderliga åtgärder”. Detta bör riksdagen ge Kungl. Maj:t till känna. Detta är folkpartiets och centerns yrkande i reservationen 1. Samverkan utgör också huvudtemat i en motion av folkpartiets representanter från Skaraborgs län. Vi har tidigare påtalat hur eftersatt länet är i fråga om högre utbildning och har — i avvaktan på eller som ett initiativ till en mera radikal lösning — föreslagit att riksdagen hos Kungl. Maj:t hemställer om att ett vuxenutbildningscentrum upprättas i Skövde, ett utbildningscentrum där samverkan kommer till stånd mellan gymnasial och postgymnasial utbildning för både unga och vuxna. En sådan försöksverksamhet i en lämplig region skulle också kunna ge värdefulla erfarenheter när det gäller denna form av samordning av utbildning som måste breddas och fördjupas. Utbildningsutskottet har visserligen inte velat tillstyrka ett sådant initiativ — bl.a. med hänvisning till pågående utredningsarbete — men har ställt sig påfallande välvilligt. Så är förhållandet även i år. Som motionär kan man självfallet inte vara helt nöjd, men en välvillig inställning från riksdagens sida bör vara en stimulans för de initiativ som kan komma till stånd på lokal och regional nivå. I den partimotion från mittenpartierna som lämnades i januari i år påpekades den centrala roll som studieförbunden spelat i svenskt folkbildningsarbete. Detta har, framhölls det, inte minst kunnat ske genom den starka förankring i olika folkrörelser som detta bildningsarbete haft och alltjämt har. Det finns i stort sett inte anledning att anklaga statsmakterna för njugghet när det gäller anslag, men det finns ett undantag, nämligen statsbidraget till studieförbundens egentliga organisationskostnader. Enligt ett riksdagsbeslut år 1963 borde målsättningen vara att statsbidraget täckte 50 procent av kostnaderna. Det faktiska bidraget har emellertid aldrig varit ens i närheten av denna procentandel. Av skolöverstyrelsens petita framgår att bidragstäckningen för organisatoriska och pedagogiska insatser har sjunkit från 18,3 procent 1963 71. Detta är helt otillfredsställande. En successiv uppräkning av denna anslagspost är nödvändig. För att inte studieförbunden i fortsättningen skall drabbas av en faktisk kostnadsminskning — omkostnaderna stiger ju dess värre ständigt — bör bidraget till studiecirkelverksamheten i fortsättningen indexregleras. En omedelbar åtgärd från riksdagens sida bör vara att höja anslaget till nästkommande budgetår till 208 miljoner kronor. Detta är innebörden i reservationen A 6 och reservationen C. Det har många gånger påtalats att vuxenutbildningen inte får bli en kopia av ungdomsutbildningen. Detsamma skulle kunna sägas om det regelsystem som styr utbildningen. Vi har i vuxenutbildningsstadgan detaljerade regler för den statsbidragsberättigade verksamheten, bl.a. regler om minimiantal deltagare. Hur dessa än utformas kommer alltid glesbygden i ett sämre läge. Förra årets riksdag beslöt att skapa generösare villkor för vissa kommuner utanför s.k. g-ort. I en motion har herr Jonsson i Alingsås och jag föreslagit att riksdagen bör ge än liberalare regler för anordnande av vuxenutbildning, nämligen att alla orter utanför g-ort får generell rätt att anordna kurser om antalet deltagare uppgår till minst 8. Utskottet har i anledning av bl.a. denna motion uttalat att det vore värdefullt ”om försök i riktning mot en friare resursanvändning kunde komma till stånd i begränsad skala” och hemställer att riksdagen i anledning av bl.a. motionen ger Kungl. Maj:t detta till känna. Vi känner oss väl till freds med detta ställningstagande och tror att det skall bli många till glädje och nytta. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna A 1, A 6, A 7 och C.

Herr talman! Motionen 1695 pläderar för att universiteten försöksvis skall kunna anordna undervisning av vad som brukar kallas folkbildningskaraktär, dvs. fri icke yrkesbetonad undervisning, som vänder sig till kategorier vilka inte äger de formella kriterier som annars krävs för inträde vid universiteten. En del av folkbildningsarbetet skulle, enkelt uttryckt, flytta in vid universiteten. Motionen yrkar också att sådana studerande vid förlust av arbetsförtjänst skall få rätt till studiemedel. Det här är ett förslag som har många viktiga och intressanta sociala och politiska aspekter, och det är orsaken till att vi för fram det. Till att börja med är det ett faktum att folkbildningen förblivit en ur viss synpunkt segregerad del av utbildningsväsendet. Det ligger för övrigt i själva den egentligen mycket traditionella och konservativa särbeteckningen ”folkbildning” som används till skillnad — gud bevars — från annan bildning och undervisning. Utvecklingen har på denna punkt inte gått särdeles mycket längre sedan den tid då professor Wicksell och docent Lidforss gick ut från sina akademiska världar och föreläste för ”folket” — jag hoppas att stenograferna hörde citationstecknen kring ordet folket. Denna segregering kan naturligtvis inte upphävas effektivt med mindre än det s.k. folkbildningsarbetet får rycka in på universiteten. Segregation och slutenhet kan bekämpas bara på det sättet. Det räcker inte med att universitetslärarna går ut till folkbildningsrörelsen och undervisar. Det kan aldrig bli detsamma som när olika studerandekategorier på ett självklart, naturligt och osökt sätt får mötas och får kontakt i arbetet ute på universitetsinstitutionerna. Det är obestridligt att den medborgerliga allmänbildningen är av största betydelse ur klasspolitisk synpunkt för arbetarklassens effektiva intressekamp i ett kapitalistiskt samhälle. Allmänbildningsnivån måste ständigt höjas för att folkflertalet skall kunna hävda sig gentemot centralisation och teknokrati. Det bör också vara uppenbart att detta bildningsarbete har alla möjligheter att bli effektivare och kvalitetsmässigt bättre om det sker som en direkt del av universitetsarbetet i övrigt och i nära kontakt med vetenskaplig diskussion och forskning och med dem som bedriver sådan. Och denna nära kontakt berikar givetvis inte bara folkbildningen utan i minst lika hög grad den många gånger alltför slutna, ensidiga och ibland bornerade universitetsatmosfären. Utan tvivel vore det synnerligen positivt för det pedagogiska arbetet vid universiteten att ta itu med en sådan uppgift och för pedagogerna att tvingas artikulera sig i enlighet med denna uppgifts krav. Även organisatoriskt och administrativt skulle det föreslagna arrangemanget innebära effektivaste möjliga lösning med tanke på att det ju finns ledig lärarkapacitet och att sysselsättningssvårigheter råder för många hittillsvarande lärare och institutionsanställda vid universiteten. Självfallet utgör frågan om förkunskaperna för denna tilltänkta nya studerandekategori ett speciellt problem.

Det är uppenbart att ämnen av typen numerisk analys eller kemi svårligen kan omedelbart läsas av folk som inte har förkunskaper på gymnasienivå. Det är självklart att det finns en lång rad ämnen som har en så exklusiv och utpräglat fackmässig karaktär att kravet på förkunskaper svårligen kan släppas, om studierna skall bli effektiva och meningsfyllda. Men lika ostridigt är att det finns ett mycket brett register av universitetsämnen, där sådana begränsningar ingalunda gäller. Hit hör många av de stora universitetsämnena, de som brukar locka många studerande. I motionen har man speciellt pekat på samhällsoch beteendevetenskaperna. När det gäller denna typ av universitetsämnen är de faktiska skillnaderna i förkunskaper mellan människor som har genomgått gymnasiet och många av dem som icke har genomgått gymnasiet inte särdeles stora — i många fall t.o.m. obefintliga — och inte nödvändigtvis till gymnasisternas fördel i alla sammanhang. När man ser hur det står till med undervisningsmaterialet i gymnasiet kan man fråga sig: Vad får den ordinäre gymnasisten i det utbildningsväsen som nu finns för förkunskaper som är så enastående att de gör honom speciellt skickad för studier i exempelvis sociologi och statskunskap? Jag tror de flesta, om de är ärliga, skall hålla med om att det material som finns i gymnasieböckerna på dessa punkter och på många andra punkter inom likartade vetenskaper är både torftigt och magert, och dessutom icke sällan har en tvivelaktig, vanligen konservativ, politisk tendens.

Deras allmänna intresse, deras vakenhet, deras klassmedvetande och deras livserfarenhet skulle säkerligen många gånger mer än väl uppväga de skäligen små och magra förkunskaper för denna typ av studier som bestås en ung gymnasist av i dag. — Med detta vill jag säga att de komplikationer som kan finnas beträffande förkunskaperna i många fall är överkomliga eller till och med obefintliga. En sådan inriktning till universiteten av nya studerandekategorier från folkbildningsrörelsen skulle också ur progressiv synpunkt ha en välgörande effekt på universitetens inriktning. Det skulle utgöra en hälsosam motvikt mot den tendens till ensidig och fastlåst yrkesinriktning som nu finns. Det skulle i viss mån utgöra en ny brytning med den tendens som går ut på att mer och mer göra universitet och högskolor till arbetskraftsfabriker åt det kapitalistiska näringslivet. Det skulle i någon mån kunna bidra till att återupprätta den mer öppna och fria bildningstradition som fanns tidigare vid universiteten men som då var förbehållen ett mycket exklusivt skikt i en mycket exklusiv och sluten atmosfär. Man skulle återupprätta den, men i en ny, progressiv och folklig dimension. Man skulle också genom att på detta sätt föra in nya studerandekategorier vänja ett ökat antal människor vid universitetens studiemiljö. Personligen tror jag att det är en mycket väsentlig faktor när man skall ta itu med problemet om den sociala snedrekryteringen, därför att just obekantskapen med universitetens studiemiljö traditionellt har brukat anföras som en av de verksammare faktorerna för att förhindra en jämn social rekrytering till universitetsstudier. Hela det här problemkomplexet har kort sagt mycket viktiga klasspolitiska aspekter. Det har också den aspekten att det skulle bidra till att skapa en naturlig, bättre och bredare kontaktyta och förbindelse mellan studenter och arbetare, en kontakt som skulle vara till bägge dessa kategoriers fromma och som skulle främja arbetarklassens långsiktiga politiska intressen. Förvisso skulle en sådan utveckling icke vara i det etablerade samhällets intresse, men det är heller sannerligen inte motionens och vårt partis syfte att arbeta för någonting sådant. Det finns bara ett sätt att komma till rätta med segregation: det är att bryta ner de barriärer som upprätthåller segregationen. Det finns bara ett sätt att bli av med klassamhället: det är att aktivt bryta ner det! Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationen 2 under punkten 1 i utbildningsutskottets betänkande.

Herr talman! Vuxenutbildningen har haft betydande svårigheter att nå ut till dem som bäst behöver den. Utöver detta allmänna problem finns därtill särskilda grupper som även har svårigheter att utnyttja det befintliga utbudet av vuxenutbildning. I motionen 1696 har vi från vpk tagit upp de handikappades situation. Vi menar att särskilda åtgärder behövs för att möjliggöra för handikappade att delta i vuxenutbildning. Det finns t.o.m. analfabetism bland handikappade, uppenbarligen beroende på att deras handikapp har hindrat dem från att få utbildning. Säkerligen var det för både myndigheter och allmänhet en överraskning när man uppdagade inte mindre än 238 personer som var att betrakta som analfabeter vid stiftelsen Focus” inventering rörande behovet av servicebostad. Genomgående var att dessa personers handikapp förhindrat normal skolgång. De åtgärder som satts in efter denna undersökning är helt otillräckliga. Därtill måste man ha i minnet att Focusinventeringen var inriktad på en speciell grupp handikappade — de som hade behov av servicebostad — och att därför en ytterligare undersökning förmodligen skulle uppdaga flera som ställts utanför utbildningsmöjligheterna. Det borde vara naturligt att vuxenutbildningen här träder in för att avhjälpa dessa utbildningsbrister. Vilka kan orsakerna vara till att vi mitt ibland oss har människor som — utan att det är fråga om psykiskt handikapp — fortfarande är analfabeter, med allt vad detta innebär i fråga om isolering från omvärlden? Förmodligen kan det vara fråga om olycksfall eller långvarig sjukdom under skoltiden eller liknande orsaker, men så länge ingen ordentlig undersökning gjorts kan naturligtvis inte alla orsaker klarläggas. Det torde vara sannolikt att utbildningsbristerna bland handikappade är vanligare i glesbygderna än i tätorterna, bl.a. beroende på avstånd och liknande problem. Förmodligen är nuvarande bestämmelser för specialundervisning av handikappade inom den kommunala vuxenutbildningen helt otillräckliga för att komma till rätta med problemen. I många fall kan det bli fråga om undervisning i hemmet i ett inledningsskede för att bryta isoleringen. Vi har också i en motion aktualiserat frågan om tekniskt stöd för handikappade i vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen släpar efter i dessa avseenden i förhållande till den obligatoriska skolan. Många handikappade hindras från deltagande i vuxenutbildningen, bl.a. beroende på brister i fråga om undervisningslokalernas tillgänglighet. Det kan vara fråga om avsaknad av hissanordningar, förekomsten av smala dörrar osv. Vi har menat att det behövs en grundlig översyn också av dessa förhållanden för att handikappade skall få en med övriga likvärdig chans att delta i vuxenutbildningen. Utbildningsutskottet noterar i sin skrivning vad motionen anfört rörande den undersökning som gjorts av Focus och kommer till samma slutsats som motionärerna, att det finns anledning förmoda att antalet analfabeter kan vara ännu större. Men utskottsmajoriteten vill inte vara med om den föreslagna undersökningen. Man hänvisar till olika projekt och planer, som såvitt jag kan förstå inte främst har till uppgift att ta itu med de problem som aktualiserats i motionen 1696.

Herr talman! Jag beklagar att utskottsmajoriteten inte har varit beredd att ställa sig bakom dessa angelägna förslag för att underlätta de handikappades deltagande i vuxenutbildningen, och jag yrkar bifall till reservationen A 3.

Herr talman! Propositionens innehåll är i och för sig inte dåligt, vilket herr Wiklund i Härnösand menade att jag skulle ha påstått. Jag upprepar att den tvärtom innehåller en myckenhet av beskrivningar och redogörelser och är en god uppslagsbok för den som vill veta hurudan situationen är just nu på vuxenutbildningsområdet. Däremot — och det vidhåller jag — ger propositionen inte så mycket av nya resurser för vidareutveckling. Jag ber vidare att få citera följande ur det som jag tidigare sade: ”Beklagligtvis är statsrådet förhindrad att i dag verka i kammaren till sin propositions försvar.” Jag vet mycket väl att statsrådet Moberg av tjänsteskäl och på grund av andra omständigheter inte kan vara här i dag. Jag har endast beklagat att han inte har kunnat närvara. Det är ett beklagande, icke på något sätt en förebråelse.

Eftersom vi menar att sådana behövs utomordentligt väl — vilket jag har varit inne på flera gånger tidigare — vill vi stödja skolöverstyrelsens linje i denna fråga. Beträffande de prioriterade ämnena är det riktigt att vi från vårt håll en gång menade, att man i första hand borde räkna upp anslaget till studiecirkelverksamheten över huvud taget och inte arbeta med prioriterade ämnen. Vi såg klart — och det har besannats — att gränsdragningsproblem skulle uppkomma. Det har bl.a. illustrerats här i dag. Sedan dess har vi givetvis accepterat det prioriteringsarrangemang som genomförts. Det vill vi inte riva upp nu. Vi får då arbeta inom ramen härför och menar att även andra ämnesområden som kan vara angelägna skall tas med i detta sammanhang.
Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand liksom utskottet i sin skrivning åberopar det vuxenpedagogiska forskningsoch utvecklingsarbete som bedrivs av SÖ. Men detta arbete är inte inriktat speciellt på de problem som aktualiserats i motionen, även om handikappades, invandrares och andra minoritetsgruppers behov enligt utskottet prioriteras. I varje fall är det inte fråga om någon kartläggning av de dolda utbildningsbehoven bland handikappade. Läromedelsutveckling och lärarfortbildning inom arbetsmarknadsutbildningen åberopas också. Allt detta är säkerligen nyttiga och nödvändiga åtgärder, men de är otillräckliga. Jag skulle t.o.m. vilja påstå att en ordentlig kartläggning av problemen på det sätt som vi föreslagit i motionen är en förutsättning för att dessa av utskottet åberopade åtgärder skall bli meningsfulla. Förekomsten av analfabetism borde föranleda större insatser — den är ändå en larmsignal. Man har t.o.m. i Stockholm uppdagat analfabetism bland handikappade och är nu i färd med att ge dessa människor möjlighet till utbildning. Nog finns det då skäl att anta att analfabetism och andra utbildningsbrister bland handikappade är mera utbredda i glesbygderna. Där är utbildningsutbudet ofta mindre, de människor som det är fråga om är spridda på ett vidsträckt område, undervisningslokalerna är kanske gamla och otidsenliga, färdtjänsten svårare att ordna och svårigheterna för handikappade att bryta isoleringen och skaffa sig utbildning helt enkelt mycket större. Ja, kanske är också motivationen svagare med hänsyn till vad som erbjuds de handikappade i andra avseenden. Man har med andra ord inte tätortens resurser i fråga om kulturutbud, arbetsmöjligheter och liknande. Jag menar att det borde vara en mycket angelägen uppgift att utreda dessa utbildningsbrister bland de handikappade och vidta åtgärder, och jag har fortfarande svårt att förstå utskottsmajoritetens tveksamhet, för att inte säga ovilja, i detta avseende.

Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand gav en något missvisande framställning av vad som faktiskt har yrkats i reservationen A 1. Han menade att centern och folkpartiet redan nu vill ha en samordning av arbetsmarknadsutbildningen och den kommunala vuxenutbildningen. Det vi har yrkat på är att vissa mer praktiskt inriktade åtgärder bör vidtas redan i nuläget. Vi inser självfallet att det krävs en ordentlig utredning för att åstadkomma en samordning i hela dess vidd, men vi är också medvetna om att arbetsmarknadsutredningen, som ju tillsattes så sent som i höstas, med all säkerhet kommer att arbeta åtskillig tid. All erfarenhet säger oss att det kommer att dröja rätt länge innan det här omfattande utredningsarbetet resulterar i några konkreta åtgärder. Ett exempel på de åtgärder som vi menar redan nu skulle kunna vidtas är att öka möjligheterna att utnyttja gymnasieskolans yrkesinriktade linjer till vissa delar i arbetsmarknadsutbildande syfte. Ofta finns det ett motstånd mot omskolning till nytt yrke med de påfrestningar för den enskilde som det innebär att flytta från hemorten. Om man kunde utnyttja den gymnasieskola som finns på orten mera, skulle detta vara av stort värde. Vi menar att en sådan ökad samverkan skulle kunna åstadkommas omedelbart. I vad sedan gäller kravet på indexreglering i reservationen A 7 finns det självfallet skäl som talar både mot och för en sådan anordning. Vi anser att den ändå skulle ge en värdefull stadga och trygghet i studieförbundens planering. Den bör självfallet heller inte utesluta en medveten prioritering varje år när man fastställer statsbudgeten.
Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand gav mig ett erkännande: han höll med mig i vissa delar när det gäller svårigheten att dra upp klara gränser mellan olika ämnen i vuxenutbildningen och annat. Jag är tacksam för det erkännandet. Jag har själv inte nått fram till det uttryck som herr Wiklund myntade så bra, nämligen att det är fråga om ett sågblad. Jag tackar honom för det. Jag skall också ge herr Wiklund det erkännandet att vi — precis som herr Richardson nyss framhöll — naturligtvis håller med honom om nödvändigheten av utredningar, när det gäller samordning på lång sikt. Men det kan — som herr Richardson påpekade och gav exempel på — givetvis vara fråga om enkla, konkreta åtgärder. Jag vill tillägga att det kan gälla en viss samordning också i fråga om lärarkrafter, materiel och lokaler. En översyn avseende sådana konkreta åtgärder borde ha ett visst värde också därigenom att den kan företas ganska omgående. När det sedan gäller de prioriterade ämnena torde herr Wiklund inte efter herr Nordstrandhs inlägg ha någon anledning att känna sig tveksam. Och jag har svårt att tänka mig, att det ens i ett tidigare läge skulle ha blivit något hinder för ytterligare bidragsgivning till dessa ämnen efter det ställningstagande som centern och folkpartiet gjort. Vi har ingen anledning att betvivla att socialdemokraterna i en sådan situation skulle ha gått emot denna sak. Låt mig sedan när det gäller kostnadsskälen bara peka på de uttalanden om nödvändigheten av en prioritering i fråga om vuxenutbildningen som har gjorts från olika håll.
Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand missförstod mig nog avsiktligt. Han försöker nu starta en debatt om min inställning till gymnasieskolan, antagligen för att komma undan den sakfråga som vi egentligen skall debattera. Vad jag har sagt är följande — och det är ingen allmän kritik mot gymnasieskolan och dess innehåll, som ju inte hör under den här punkten: Det finns naturligtvis många fackämnen där inga självstudier kan ersätta den organiserade undervisning som gymnasiet ger. Men det finns också många universitetsämnen där man icke kan utgå ifrån att förkunskaperna hos en gymnasist är större än vad de är hos låt mig säga en 30-årig arbetare och fackföreningsaktivist som är öppen och utåtriktad och bedriver åtskilliga självstudier. Herr Wiklund lär nog, om jag pressar honom, tvingas hålla med om att mycket av det som läses i gymnasiet när det gäller allmänbildning är ganska kortfattat allmängods som man kan tillgodogöra sig mycket lätt också på andra vägar och som inte på något sätt förutsätter att man har genomgått gymnasium. Det förhåller sig så med mycket av kunskapsstoffet på den samhällsvetenskapliga sektorn. Man kan också förutsätta att denna 30-åriga fackföreningsaktivist, som jag exemplifierade med, antagligen har en mera kritisk och öppen rent politisk inställning till det stoffet. Han har kanske en annan utgångspunkt än vad gymnasisten får i ett skolväsen som dock alltjämt präglas helt och hållet av borgerliga värderingar. Vad jag menar är att man inte får ha en sådan övertro på den formella utbildningen som herr Wiklund här ger uttryck för — det är ju närmast ett återfall i en konservativ värdering. Jag tycker också det är litet beklagligt att man avvisar de här synpunkterna som ju bara innebär att det skulle bli en försöksverksamhet på området med hänvisningar till annan försöksverksamhet och utredningsverksamhet som egentligen inte alls tar upp problemet från den här aspekten. Här har man nu ett stort antal goda lärarkrafter, som i ökande utsträckning måste gå på grund av stagnerande eller minskat studerandeantal i de hittillsvarande studerandekategorierna, och man har alltså en chans att göra en inbrytning vid universiteten. Det är att beklaga att man inte bemödar sig mer om att gripa den, när man annars talar så väldigt mycket om den sociala inbrytningens betydelse inom högskoleväsendet.

Herr talman! Vi godtar, herr Wiklund i Härnösand, arrangemanget med prioritering av vissa ämnen på vissa nivåer.

Men gränsdragningssvårigheterna kvarstår tyvärr. Det har ju visat sig nu när vi är oense om huruvida vi skall ta med religionskunskapen och naturorienteringen — även tyskan har varit uppe till diskussion sedan skolöverstyrelsen framlagt sitt förslag. Det förslaget kan vi inte komma ifrån, och för att inte stanna i en gränsdragning, som vi inte kan finna rättvis eller riktig, har vi trots vår sparsamhet velat gå på inledningsvis två av de föreslagna ämnena och på längre sikt kanske också på det andra, eventuellt flera. Herr Wiklund i Härnösand sade — jag hann inte gå in på det i min första replik — att han var förvånad över att vi inte tagit upp frågan om medelsanvisningen till uppsökande studiecirkelverksamhet tidigare. Om förvåningen bara gäller den saken, så är den förståelig. Vi borde givetvis ha tagit upp detta tidigare, så att vår inställning kommit till synes. Men vi har velat göra det nu, för det kan mycket väl hända att den här verksamheten kommer att fortsätta, även om man beräknar att den skall sluta om ett år. Ingenting garanterar dock att det verkligen blir så.
Herr talman! Jag noterar som positivt både att vissa landsting företar kartläggningar och att skolöverstyrelsen har gett bidrag till ett eller annat projekt. Men jag menar att detta är ändå punktinsatser som på intet sätt befriar statsmakterna från ansvaret att göra en riksomfattande kartläggning av de handikappades utbildningssituation.
Herr talman! I vad gäller samordningen mellan arbetsmarknadsutbildningen och den kommunala vuxenutbildningen är vi självfallet medvetna om att en sådan samordning finns. Det föreligger inte heller anledning att dramatisera den skillnad som här framträder i utskottsbetänkandet mellan reservanterna och majoriteten, där vi har menat att vi vill starkare markera att åtgärder omedelbart bör vidtas och att riksdagen bör uttala att skolöverstyrelsen särskilt uppmärksammar detta. I det sammanhanget bör nämnas inte bara den kommunala vuxenutbildningen utan även den reguljära gymnasieskolan.

Herr talman! Herr Wiklund i Härnösand insisterar i sin pedagogiska taktik. Jag har inte alls tagit tillbaka min kritik av gymnasieskolan, eftersom jag över huvud taget inte har framfört någon allmän kritik av gymnasieskolan. Vad jag sagt är att vissa avsnitt och vissa fackområden i gymnasieundervisningen är så pass tunt och toftigt tillgodosedda att det inte är några märkvärdigheter med att även utanför gymnasieskolan och utan den som formell kvalifikation skaffa sig motsvarande eller väsentligt bättre kunskaper. Om vi som exempel tar vad en ordinär gymnasist i dag vet om det parlamentariska systemet här i landet, dess tradition, dess rötter och dess sätt att arbeta, och jämför med vad en 30-årig aktiv fackföreningsman, som inte har gått igenom gymnasiet, vet om samma saker, så har den senare sannolikt både en fylligare och en mera praktisk-realistisk bild av vad det handlar om än vad gymnasisten har, därför att undervisningen i sådana stycken är ganska traditionellt statsvetenskapligt lagd och rätt ytlig och summarisk. Det är ju så många ämnen som trängs på gymnasiets schema.

Herr talman! Med anledning av herr Nordstrandhs inlägg vill jag bara för ordningens skull få antecknat i protokollet att jag har lyssnat på debatten och t.o.m. med intresse följt herr Nordstrandhs anföranden, men från utbildningsdepartementet har detta inte gett anledning till någon kommentar. Jag skall återkomma, om den fortsatta debatten ger anledning därtill.

Herr talman!

Efter en utredning som genomförts av skolstyrelsen i Örnsköldsvik har man kommit fram till att skolan skulle fylla ett stort behov om den förändras till en särskild vuxenutbildningsanstalt för teknisk utbildhing, och det skulle innebära en värdefull spridning inom landet av utbildningsmöjligheterna inom den tekniska sektorn. Den här utredningen stöds av länsskolnämnden i Härnösand, men skolöverstyrelsen har inte accepterat det framlagda förslaget utan i stället beslutat att intagningarna till skolan skulle upphöra efter den 1 juli 1973. Efter det att motionen framlagts här i riksdagen har Kungl. Maj:t beslutat att intagningen till skolan skall få fortsätta även för läsåret 1973/74 i samma omfattning som tidigare. Samtidigt har uppdragits åt skolöverstyrelsen att redovisa dels vad en avveckling av skolan skulle betyda för gymnasieskolans organisation i kommunen och för den anställda personalen, dels efterfrågan på utbildning vid skolan. Därmed anser utskottet att syftet med motionens andrahandsyrkande har blivit tillgodosett. I den här förlängda fristen som man gett skolan kan tolkas in en vilja att ytterligare pröva de förslag till ombildning av skolans framtida verksamhet som framlagts. Jag noterar också vad utskottet anfört beträffande frågan om de framtida förändringarna med avseende på organisationen. Utskottet utgår nämligen ifrån att frågan om framtida förändringar med avseende på skolans organisation m.m. blir föremål för samråd med kommunens och länets skolmyndigheter. Jag ser det som positivt att man lägger vikt vid det samråd som sker mellan de lokala och regionala organen, vilka bäst borde kunna bedöma behovet. Om man i det samrådet kommer fram till att skolan efter den här antydda omorganisationen skulle kunna fortsätta sin verksamhet, hoppas jag att skolöverstyrelsen inte sätter sig på tvären som nu och lägger hinder i vägen för genomförandet av en omorganisation. I det stycket ser jag något positivt i vad utskottet har uttalat beträffande Örnsköldsviks tekniska skolas framtid. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Med anledning av statsrådet Carlssons talarinsats i dagens debatt vill jag bara säga att jag inte förstår varför statsrådet tar kammarens tid i anspråk för att säga att han ingenting har att säga.
Herr talman! Jag tog upp vissa brister i en del undervisningsavsnitt i gymnasieskolan av det uttryckliga skälet, att kompetensproblemet och förkunskaperna mig veterligt har spelat en väsentlig roll i utskottets interna diskussioner kring dessa saker. Det var med avsikt att påpeka det överdrivna i detta som jag framförde min kritik. Sedan må herr Wiklund i Härnösand ha fått vilket intryck av min inställning till gymnasieskolan han vill. Det ligger naturligtvis i hans intresse att få ett sådant intryck att han kan starta en helt annan debatt än den sakdebatt som vi egentligen skulle ha fört. Det befriar honom bekvämt från att diskutera sakfrågan i dag, nämligen arbetarklassens inbrytning vid universiteten. Och det är han väl glad för — det är ju en öm punkt för socialdemokratin för närvarande.

Herr talman! Den första TRU-kommittén tillkallades för försöksverksamhet med undervisning i television och radio 1968. År 1971 producerade TRU ca 500 program och hade ett anslag på omkring 10 miljoner kronor. Kommittén var unik så till vida att det till denna kommitté slöts en produktionsenhet. I maj 1971 avlämnade kommittén ett delbetänkande som blev dess död. I betänkandet Produktionsresurser för TV och radio i utbildningen föreslogs att TRU-enheten och den anslagsfinansierade delen av Sveriges Radio skulle sammanslås till en enhet. Till det sade regeringen nej, och väl var det. I stället tillsattes en ny TRU-kommitté, och ledningen för TRU:s skolverksamhet överfördes till skolöverstyrelsen. Låt mig först, herr talman, uttrycka min glädje över att motionen 1162 av herr Wijkman och mig vid förra årets riksdag, som då avslogs, i och med propositionen 54 har bifallits. Vi begärde i denna motion i all anspråkslöshet att det TRU-material som används för den grundläggande undervisningen vid tekniska högskolan i Linköping skulle få användas ihop med lärarledd undervisning. Nu anför utbildningsutskottet i sitt betänkande att man biträder propositionens förslag att det skall ankomma på berörda organ inom högskolan att bestämma hur TV skall användas i undervisningen. Precis vad vi begärde förra året. En sak finner jag här väsentlig att påpeka. TRU-kommittén har enligt sina direktiv att bedriva försöksverksamhet. Detta har också framgått av föregående års statsverkspropositioner. Det är därför oroande att föredragande statsrådet i år icke kallar verksamheten försöksverksamhet, och det skulle i så fall innebära att man frångått riksdagens beslut. Det vore tacknämligt om någon representant för utskottsmajoriteten ville förtydliga propositionens skrivning i detta avseende. Trots att TRU:s arbetsområde begränsats sväller de ekonomiska pretentionerna, och, herr talman, jag finner anslagsframställningen vara närmast unik i sin dåliga underbyggnad. Normalt borde givetvis en produktionsplan föreligga före anslagsbeviljandet. Förra året fastställdes produktionsplanen den 8 september för då innevarande budgetår. Inte är det bättre i år. Kommittén kan inte presentera en produktionsplan, eftersom ”planens slutliga utformning i hög grad är beroende av faktorer som inte kan överblickas — — —”. Därför är det inte förvånande att konstatera övriga orimligheter i anslagsbehandlingen. TRU begär för kommande budgetår ca 3 miljoner kronor för inköp av en mobil färgkameraenhet för TV-programframställning. Detta beviljas inte av föredragande statsrådet, som anför att han ”räknat med att vissa resurser för produktion av program i färg även i framtiden skall kunna förhyras från Dramatiska institutet”. Nu har utskottsmajoriteten ”erfarit” att det är nödvändigt att TRU får två färgkameror. Nyanskaffningen av dessa bägge skall kunna ske för en bruttokostnad av 800 000 kronor. Genom att hyra ut dem — min reflexion: är det till Dramatiska institutet? — blir nettokostnaden för två färgkameraenheter 400 000 kronor. Utskottsmajoriteten ger nu klartecken, om kamerorna kan anskaffas inom ramen för tilldelade medel, vilket skall jämföras med de 3 miljoner kronor som yrkades i anslagsfram ställningen för en kamera. Föredragande statsrådet hade alltså inte tillstyrkt att kamera skulle anskaffas. Herr talman! Vi reservanter har yrkat på en minskning av medelstilldelningen med 10 miljoner kronor. Vi för i denna kammare långa debatter om betydligt mindre anslag och måste i många fall avstyrka bifall till ytterligt angelägna och väl underbyggda ändamål, eftersom budgetläget är sådant att vi måste vara restriktiva. Skall vi då bevilja 20 miljoner kronor till en försöksverksamhet, som är av ännu obekant värde, eftersom någon utvärdering inte gjorts? Detta innebär inte, herr talman, att vi tar avstånd från en ökad satsning på program för förskola och vuxenutbildning och inte heller på en fortsatt rimlig försöksverksamhet, där materialet utvärderas på sedvanligt sätt.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

Herr talman! Jag konstaterar att det i herr Wiklunds i Härnösand anförande inte fanns någon entusiasm för den verksamhet som TRU bedriver. Vi hörde här att vårt förslag om besparing inte skulle vara väl underbyggt. Min uppfattning är den att när man beviljar ett anslag så är det anslagsframställningen som skall vara väl underbyggd. Är den inte det, måste jag som ledamot av Sveriges riksdag ha rätt att säga att jag inte vill vara med om att bevilja pengarna. Den här anslagsframställningen är dåligt underbyggd därför att ingen produktionsplan föreligger. Och när det gäller färgkamerorna respektive den mobila färg-TV-enheten så vågar jag säga att det är ett märkvärdigt resonemang som förs. Först anser kommittén det vara oerhört viktigt att ha en mobil färgkamerautrustning, men när den upptäcker i statsverkspropositionen att den inte får någon sådan, då måste den i alla händelser ha någonting annat, och då skall det vara två kameror. Hade det inte varit bättre med en produktionsplan så att man visste vad man skulle göra under det kommande verksamhetsåret och så att man då också visste vilken materiel man behövde? Jag vill gärna stå fast vid vad jag sade: Jag tycker att det är en i särklass dåligt underbyggd framställning som TRU har gjort, och jag känner det i högsta grad motiverat att som reservant icke tillstyrka ett bidrag med 19 790 000 kronor utan göra en inbesparing på 10 miljoner.

Herr talman! Jag ber att få försvara föredragande statsråd vad gäller propositionen. Han ville på intet sätt förmena TRU att göra färgprogram. Han sade tvärtom att man skulle fortsätta att hyra produktionsenheter, kameror osv. från Dramatiska institutet. Nu har emellertid utskottet gått med på att TRU skall fylla en uthyrande funktion. Utskottsmajoriteten har skrivit att nettokostnaden för dessa kameror skulle bli 400 000 kronor. Hur kan man, utan att över huvud taget veta vad man skall göra för program eller vem som skall hyra kamerorna, beräkna hyresintäkterna för dessa kameror? Är detta inte ett ytterligare bevis på att det inte finns någon som helst underbyggnad till denna anslagsframställning? Herr talman! Jag är ytterligt ledsen över att mitt uttryck om entusiasm likställdes med skratt och glädje. Det är kanske inte den vanliga form av entusiasm som visas här i kammaren. Jag hade trott att min mycket negativa inställning mot TRU och dess program av herr Wiklund i Härnösand skulle kunna bemötas med några positiva synpunkter om TRU:s verksamhet. I denna fråga hade jag tagit det som entusiasm.

Herr talman! För den händelse de som sitter med i de utredningar som nämns i detta utskottsbetänkande läser riksdagsprotokollet, vilket jag förmodar att de gör, vill jag ge en mycket kort precisering av syftet med motionen 709. Det är riktigt som utskottet säger att det pågår forskning och utvärderingar av olika insatser för de handikappade, men vad motionen i första hand efterlyser är en bedömning av den samhällsekonomiska effekten av de olika åtgärderna. Man talar, menar vi motionärer, alltför ofta om att exempelvis skyddade verkstäder går med så eller så många kronors förlust per arbetsdag eller arbetstimme. Man talar också ofta om hur mycket pengar som anslås till rehabilitering, utbildning osv. av handikappade. Vi vet alltså mycket väl hur stora utgifter samhället har för denna verksamhet, men vi vet litet om de inkomster samhället får tack vare dessa insatser. » På vissa punkter har beräkningar gjorts som, om alla faktorer tas med, visar att insatserna från samhällets sida ger en betydande samhällsekonomisk vinst. En mer omfattande och vetenskaplig belysning av detta förhållande anser vi skulle vara värdefull. Nu förutsätter jag att i första hand det utredningsarbete som pågår inom samarbetskommittén för socialt arbete också kan inrymma en sådan utredning. Utskottets skrivning bör i varje fall kunna uppfattas som ett besked om att en sådan utredning är möjlig och är att vänta inom denna utredningsverksamhet. Det skulle, inte minst för dem som är föremål för dessa olika samhällsinsatser, vara värdefullt om det blev klarlagt att det är fråga om en lönsam investering för samhället. I och för sig är alla samhällsinsatser på handikappområdet motiverade av enbart humanitära skäl, men eftersom det finns andra, rent samhällsekonomiska motiv, så bör också dessa klarläggas och mer betonas i debatten. Jag har med hänsyn till utskottets skrivning och de förväntningar som vi har rätt att ställa på den inget särskilt yrkande, men jag har till protokollet velat anföra dessa synpunkter och den precisering av motionens syfte som jag här har antytt.

Herr talman! Regionalpolitik och lokaliseringspolitik har blivit välkända begrepp i den politiska debatten. Det dröjde länge, som jag ser det t.o.m. alltför länge, innan vi fick i gång någon verksamhet på detta område. Numera råder det politisk enighet om att vi bör arbeta för att uppnå en bättre regional balans i näringslivet. Från alla politiska partier anser man det vara en nödvändighet. Under den tid som den här enigheten rått har vi också prövat olika åtgärder för att uppnå en bättre balans. Vi har använt oss av lån och direkta bidrag som stimulans för näringslivet att lokalisera sig till de orter som har haft undersysselsättning, dvs. områden där det har varit problem med att skapa arbetstillfällen på arbetsmarknaden. Det är också områden där utflyttningen har varit stor. Det är inte tu tal om att dessa lån och bidrag givit resultat, men dessa har inte varit tillräckliga. Det behövs ytterligare åtgärder för att uppnå den regionala balans som vi eftersträvar. I skatteutskottets betänkande nr 29 tas dessa frågor upp med anledning av en rad motioner. Genomgående krävs i motionerna att skattepolitiken skall användas som ett instrument i regionalpolitiken. Man vill på olika sätt få en differentiering av olika skatter för att den vägen stimulera till företagsamhet i de undersysselsatta områdena. I någon liten mån har också skattesystemet prövats redan inom den nuvarande verksamheten, så till vida att man har använt investeringsfonderna — som ju kan betraktas som ett skatteinstrument — för att stimulera till ny sysselsättning och nya verksamheter i stödområdet. Men i stort sett har man helt avstått från att göra försök med skatterna som ett regionalpolitiskt instrument. De förslag som förs fram i motionerna är ingalunda nya, vi har diskuterat dem vid åtskilliga tillfällen här i riksdagen. Utskottsmajoriteten har ständigt sagt nej till de krav som förts fram motionsvägen. Man har hänvisat till att en differentiering av skattesystemet skulle ge merarbete och att systemet skulle bli svårkontrollerbart. Vi kan för vår del inte acceptera dessa argument, i varje fall inte förrän en rejäl utredning har verkställts som visar vilka vägar man skulle kunna beträda för att verkligen åstadkomma en stimulans genom differentierade skatter. Exempel på skatter som skulle vara mycket lätta att anpassa och använda som regionalpolitiskt instrument är arbetsgivaravgiften och energiskatten. En anpassning av energiskatten skulle kunna medföra att vi fick samma priser på bensin och brännolja i hela landet. Det är inte bara en fråga om stimulans ur regionalpolitisk synpunkt utan också en rättvisesynpunkt. De förslag som vi har fört fram i motioner och nu i en reservation är inte på något sätt sensationella och det är inte internationellt sett några nya vägar vi beträder. I en rad västeuropeiska länder tillämpar man olika former av skattelättnader för att stimulera företagsamhet i områden med undersysselsättning. Det kan vara i form av befrielse från inkomstskatter eller gynnsamma initialavskrivningar. Vid skatteutskottets besök i England i höstas fick vi reda på att man där betraktade det som fullt naturligt att differentiera skatterna för att klara av det ”Norrlandsproblem” som man har. Vid de föredragningar som vi åhörde påvisade man samma stora problem med sysselsättningen i motsvarande landsända som i Sverige. I England är det Skottland, i Sverige är det Norrland. Man ansåg det självklart att använda skattesystemet som en stimulans för näringslivet att etablera sig i Skottland. När man läser detta utskottsbetänkande får man en känsla av att ledamöterna antingen inte lyssnade på vad som sades under studiebesöket i England eller också tycker att det som betraktas som naturligt i England är rent nonsens. Vi har i en reservation till utskottets betänkande krävt att de elva motioner som är väckta i detta ärende skulle bli föremål för en utredning. Jag tror att man då skulle komma fram till att en differentiering av skatterna skulle vara ett verksamt medel och en god stimulans för att sprida näringsliv över större delar av vårt land. Jag kan inte helt hålla med utskottsmajoriteten, när den i betänkandet säger att detta skulle medföra ett så stort inkomstbortfall att det skulle äventyra statens finanser — så uttrycker man det inte, men man menar det. Om vi den här vägen kunde få en verksam regionalpolitik och balans i vårt näringsliv olika regioner emellan, skulle samhället göra så många andra stora ekonomiska vinster att det ingalunda skulle vara fråga om ett totalt ekonomiskt bortfall. Mot bakgrund av dessa synpunkter, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till skatteutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! Skatteutskottets betänkande nr 29 behandlar motioner som väckts i anledning av proposition nr 50 angående regionalpolitiskt stöd. Det väcktes också ett antal motioner vid riksdagens början med i stort sett samma innehåll som motionerna i anledning av propositionen. Skatteutskottet behandlar i betänkandet den del av motionerna som berör skatteområdet, medan övriga delar behandlas på annat sätt och i Herr talman! Jag skall begränsa mig till att säga några ord om den partimotion som lämnats av folkpartiet, nr 1760. Den upptar elva punkter om olika åtgärder för stöd till inre och yttre stödområdet, men skatteutskottet behandlar bara tre av punkterna.

Vad gäller sänkningen av arbetsgivaravgiften föreligger också partimotioner från moderaterna och centern, som går i samma riktning som folkpartiets partimotion. Det är rätt angeläget att konstatera hur mycket den löneskatt som erlägges inom stödområdet verkligen ger — inte mindre än 600 miljoner om året. Vi vill att man helt skall ta bort löneskatten inom det inre stödområdet och att man skall sänka den inom det yttre stödområdet. Utskottsmajoriteten säger att detta skulle innebära ett administrativt krångel. Det är klart att om man skall ha skilda åtgärder inom olika områden, så blir det påfrestningar för administrationen — det skall inte förnekas. Men vi har väl inte dessa avgifter för att det skall vara lätt för administrationen, utan vad vi vill är att genom en nedsättning ge stimulans så att man får i gång fler företag inom stödområdet. Då tycker jag att det är en ganska svag argumentering, när man säger att det blir en belastning på administrationen. Skall administrationen leda utvecklingen här i landet blir man rätt betänksam, men utskottsmajoriteten lägger tydligen väldigt stor vikt just vid den saken. Summan 600 miljoner, som löneskatten ger, kan vara intressant att jämföra med vad de lokaliseringspolitiska insatserna inom samma område kostar. Om man slår ihop direkta lokaliseringsbidrag med utbildningsoch sysselsättningsstöd blir det 185 miljoner om året. Man skall jämföra den summan med de 600 miljoner som man plockar in i löneskatt inom samma område. Jag har inte räknat med vad som går ut i lån — det är en helt annan sak, det är ju pengar som skall betalas tillbaka. Men när regeringen pekar på insatser för lokaliseringar vill man gärna räkna in också de pengar man lånar ut och som man sedan tar tillbaka. I den andra punkten av partimotionen från folkpartiet begär vi en lokaliseringsfond. Utskottet hänvisar till att man kan använda investeringsfonderna för lokaliseringsändamål, och det är ostridigt att man kan göra det. Vi vet att av de medel som släppts loss från investeringsfonderna har 14 procent gått till stödområdet. Detta är inte någon särskilt imponerande siffra, men det är klart att medlen har gjort nytta på sina håll, fast man naturligtvis skulle önska att det hade varit mera. Vad vi vill ha är en särskild fondbildning för lokalisering. Vi tror att det skulle vara ett verksamt medel, och vi är säkra på att det också är ett förhållandevis billigt sätt att stimulera till investeringar i stödområdet. Man kan bygga upp den fonden på samma sätt som man bygger upp investeringsfonder, men man får den skillnaden att de medel som frisläppes från en lokaliseringsfond inte blir 14 procent utan 100 procent. Det är en avsevärd skillnad. Dessutom har man en direkt styrning av vart dessa fondmedel skall gå. Som det nu är går företagarna upp till finansministern, talar med honom och hör efter vad han tycker och tänker. Han pressar dem väl till att göra en del mindre investeringar i stödområdet, och sedan släpper han till en stor klump av investeringsfondsmedel till andra områden. Nu säger utskottet att investeringsfonderna skall användas som konjunkturpolitiskt medel att utjämna konjunktursvackor. Det är riktigt att fonderna är avsedda till det, men om man noga synar när de har blivit frisläppta, finner man att det inte alltid varit i konjunktursvackor utan att ofta mycket stora belopp har frisläppts under en högkonjunktur. Vårt tredje yrkande gäller högre avskrivningsprocent på anläggningar inom stödområdet. Vi tror att det skulle stimulera företag att investera där. Herr Sundkvist har nyss redogjort för erfarenheterna från vårt besök i England, då vi fick höra hur engelsmännen ser på detta. Alldeles uppenbart är det så att man kan stimulera företag inom ett område som ger hyggliga vinster och som har avskrivningsobjekt att använda en del av vinstmedlen till avskrivningar för investeringar, som de gjort inom stödområdet. Jag tror inte att statskassan förlorade särskilt mycket pengar på det. Det är klart att det blir en minskning av de direkta statsinkomsterna, men i stället får man verksamhet och slipper andra direkta utgifter för sysselsättningen. Jag tror att det vore bra mycket nyttigare om man så att säga släppte krafterna litet friare och att man därigenom skulle få fler nyetableringar, om man gav litet förmåner inom detta område. Vad vi begär är en skyndsam, allsidig och förutsättningslös utredning. Vi är naturligtvis inte beredda att på en gång säga att så och så skall det vara eller att så och så stora belopp skall det vara i de olika fallen. Men man måste göra någonting här. Man får inte slå sig till ro med den situation som vi haft under några år och som har inneburit att det varit ganska lugnt med utflyttningen framför allt från Norrlandslänen. Det har varit lugnt tack vare att vi inte haft något sug till andra delar av landet. Blir det nu en högkonjunktur — som vi har fått löfte om under snart ett par år — får vi räkna med ett sug till Sydoch Mellansverige och till de större städerna, och då står man oförberedd. Det hade varit bättre om man lyssnat på våra råd i den här riktningen tidigare, så kanske man i dag varit beredd.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

Herr talman! Vid 1972 års vårriksdag betonade moderaterna i en partimotion att regionalpolitiken bör leda utvecklingen i sådana banor att näringslivets strukturomvandling inte skall behöva åtföljas av massomflyttningar och att möjligheterna att ge en tillfredsställande service åt alla människor förbättras. Detta innebär att man måste bygga upp en allsidigt regional arbetsmarknad, där olika typer av näringslivsoch samhälls aktiviteter finns representerade. Vad näringslivet beträffar räcker det inte med enbart den tillverkande funktionen. Även kvalificerad produktutveckling, marknadsföring och administration bör vara representerade. Vidare måste en tillfredsställande offentlig och enskild service finnas. Vi betonade också att de generellt verkande åtgärderna av ekonomiskpolitisk art bör tillmätas ökad betydelse. Olika slag av generella åtgärder anfördes även. På hösten 1972 återkom vi till de grundläggande synpunkterna i samband med behandlingen av propositionen 111. Från vår sida föreslogs åtgärder vilka vi menade skulle ge bättre resultat än de i propositionen angivna. I huvudsak gällde det följande punkter: 1. En god företagsmiljö över hela landet som grund för regionalpolitiken. 2. Så likvärdiga allmänna grundförutsättningar som över huvud taget är möjliga över hela landet och mellan olika regioner. 3. Generella stimulansåtgärder före selektiv detaljstyrning i syfte att skapa likvärdiga förhållanden mellan regioner samt mellan tidigare etablerade och nyutbyggda företag. 5. Åtgärder med verkan på hela regioner, såsom differentierade taxor, avgifter och avskrivningsregler, utvidgning av transportstödet och upprustning av kommunikationerna, t.ex. norra stambanan. Vi har således i princip en annan uppfattning än den som kommit till uttryck i den hittills förda ekonomiska politiken och näringspolitiken. Vi anser inte att den fyller de krav på en företagsvänlig politik som man bör och måste ställa. Det kan i sammanhanget påpekas att den tidigare lokaliseringspolitiken och den nuvarande regionalpolitiken mera haft till uppgift att reparera skador än att föra framåt. Medan regionalpolitiken sägs ha skapat 18 000 nya arbetstillfällen har ca 50 000 försvunnit i samma regioner — vilket till inte ringa del måste anses vara en följd av den förda politiken. Enligt vår bestämda uppfattning måste marknadsekonomin utgöra grunden även för regionalpolitiken. Ett utnyttjande av marknadskrafterna ger den bästa garantin för tillväxt av de totala resurserna. Utan denna tillväxt försvåras eller omöjliggöres infriandet av de mål som satts upp för regionalpolitiken och om vilka de politiska partierna i stort är överens. Riktigheten av vår uppfattning understryks för övrigt i årets finansplan, där departementschefen med eftertryck hävdar att de betydande förändringar i livsvillkoren som uppnåtts inte skulle vara möjliga utan ekonomisk tillväxt. Men det måste bättre beaktas vid utformandet av regionalpolitiken. Den måste mera utformas i syfte att omfatta åtgärder, vilka mer direkt än för närvarande inriktas på att skapa sysselsättning. Ökad efterfrågan på arbetskraft bör med andra ord åstadkommas genom åtgärder ägnade att minska kostnaderna för arbetskraften. Detta är bakgrunden till moderata samlingspartiets partimotion nr 1758, där vi yrkar på en differentiering av arbetsgivaravgiften, som direkt bestraffar den som anställer ny arbetskraft. Vi vill att den skall sänkas till 2 procent inom det allmänna stödområdet. Vi tror även att de inkomstminskningar som blir följden för statsverket avsevärt kommer att reduceras och på sikt uppvägas av minskade kostnader för bl.a. arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jag kan i detta sammanhang även hänvisa till en nyligen genomförd norsk utredning som visar att sysselsättningsstöd ur regionalpolitisk synvinkel generellt sett är avsevärt effektivare än kapitalsubventioner. Enligt den norska undersökningen hade sysselsättningsstödet mellan fem och tretton gånger så stor sysselsättningseffekt som kapitalsubventioner. Nu är emellertid frågan om stimulans/subvention av arbetskraften så komplicerad, att det inte är möjligt att direkt anvisa åtgärder som både på kort och på lång sikt ger den bästa effekten. Vi måste skyndsamt utreda den frågan. Detta bör kunna ske så snabbt att vi redan nästa år kan få ta ställning till ett förslag. Moderata samlingspartiet har i sin motion antytt att den sittande utredningen för regionalpolitiska styrmedel — med utökad representation — kunde få i uppdrag att med förtur behandla detta spörsmål. Jag ber med det anförda, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid skatteutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! Detta betänkande är föranlett av elva motioner, av vilka de flesta väcktes vid riksdagens början med yrkanden om definitivt beslut. Dess bättre har nu oppositionen funderat litet allvarligare på detta spörsmål, och dess förslag utmynnar i en hemställan om en skrivelse till Kungl. Maj:t med begäran om utredning. Det är i och för sig klokt gjort. Det är också en annan sak som förvånar mig. Jag vet inte hur stora födslovåndorna varit, men oppositionen har ändå enat sig om en reservation. Men som vanligt måste representanterna för alla de tre partierna plädera för reservationen här i kammaren. Om man kunde komma överens även i det avseendet, skulle ju kammarens debattid kunna förkortas. Jag skall nu, även om jag tagit upp ledamöternas tid med att säga detta, försöka att använda kortare tid än den som jag anmält genom att som vanligt redovisa frågan en smula summariskt.

Utredningen fortsatte på följande sätt: Vidare är möjligheterna till avskrivningar på anläggningstillgångar och nedskrivning av varulager samt avsättningar till investeringsfonder så stora, att beskattningen av eventuella företagsvinster knappast är något av de största problemen vid lokalisering till stödområde. Riksdagen har intagit samma ståndpunkt. Då så skett har det inte berott på att riksdagens majoritet inte insett behovet av generella regionalpolitiska stödåtgärder utan på rent skattetekniska bedömningar. Beviset på det har vi ju i det regionalpolitiska handlingsprogram med långtgående åtgärder av såväl selektiv som generell natur som riksdagen antog förra året. Men det är väl helt uppenbart att regionalpolitisk differentiering av beskattningen med olika skatteregler i skilda delar av landet får snedvridande effekter och förorsakar betydande merarbete. Det leder till kontrollsvårigheter och betydande skattebortfall, kanske utan att man alls kan bedöma om åtgärden har haft någon effekt ur regionalpolitisk synpunkt eller i varje fall den som man har avsett. Herr Sundkvist nämnde England. Vad gjorde man där? Det kom en högerregering med stort intresse för att slå vakt om företagsamheten, och så införde den regionalpolitiskt skattestöd — alltså rena subventioner till företagsamheten. Som ett exempel kan jag nämna att man beräknade att enbart stödet genom arbetsgivaravgiften skulle kosta 400 miljoner kronor. Det är alltså riktigt som vi säger att det blir skattebortfall. Resultatet av vad man har beslutat i England kanske man inte helt kan se ännu, men tendensen tyder på att det inte får några regionalpolitiska effekter. Det är verkligheten bakom vad man har gjort i England. Det finns i stödområdena i Sverige regioner som inte alls behöver något stöd, medan det å andra sidan finns områden utanför stödområdena som verkligen skulle behöva stöd. Det finns län som ligger intill stödområden och som har det besvärligt. Jag kan ta Örebro län som exempel, där vi som är ansvariga inom landstinget, inom näringslivet o. d. har diskuterat de svårigheter som vi har, därför att vi ligger intill stödområdet, att bevara industrin intakt. Snart kanske även Örebro län tenderar att bli ett stödområde på det här viset. Man kan alltså inte bara säga att bedriver man regionalpolitik med generella medel löser sig alla problem på ett alldeles utmärkt enkelt och sympatiskt sätt. Det är inte på det viset. Vad beträffar yrkandena om att investeringsfondernas medel bör få användas inom stödområden utan särskilt tillstånd och utnyttjas inom andra områden endast under förutsättning av att sådant tillstånd utöver vad som nu sker kombineras med krav på investeringar också i stödområdet, respektive Norrlands inland och Tornedalen, bör man komma ihåg att de här fonderna har tillkommit i konjunkturpolitiskt syfte. Under senare år har det inte hindrat att även lokaliseringspolitiska synpunkter har beaktats vid tillståndsgivningen. Investeringsfonderna är för närvarande i praktiken fria i stödområdena, även om man har bibehållit kravet på ansökan om att få ta fonderna i anspråk osv. Men bortsett från det här — jag skall inte uppehålla mig mera vid det — vill jag, som vi brukar göra då utredning pågår, hänvisa till att företagsskatteberedningen skall pröva fondlagstiftningen och därmed sammanhängande frågor. Herr talman! Samtliga de yrkanden som har framförts i de nu aktuella motionerna har riksdagen tidigare avslagit, som jag sade. Några nya omständigheter som motiverar ett annat ställningstagande av riksdagen har motionärerna och reservanterna inte åberopat. Därtill kommer ju det regionalpolitiska program som riksdagen har antagit: regionalpolitiskt stöd i form av lokaliseringsstöd, investeringsstöd vid utflyttning av privat förvaltning från storstadsområdena, utbildningsstöd, sysselsättningsstöd och flyttningsstöd till arbetskraft med kvalificerad utbildning samt lokaliseringsstöd och transportstöd.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
Herr talman! Det är ett par synpunkter som jag vill anföra i anledning av vad herr Brandt sade. Han inledde med att säga att det var elva motioner som låg till grund för detta betänkande, och det var riktigt. Men att de alla hade väckts i januari månad var inte riktigt, eftersom tre av dessa motioner har väckts i anledning av proposition nr 50, som behandlar regionalpolitiken. Det var heller inte riktigt att samtliga dessa motioner krävde definitiva åtgärder. Motionerna 893, 1016 och 1759, de centermotioner som ingår i det här paketet, kräver just vad reservationen kräver — utredning och skyndsam prövning av frågan. När herr Brandt gör gällande att detta skulle vara ett krav på differentiering av statsskatten, så är det helt fel. Vi har inte den statliga inkomstskatten som något exempel. Men det är åtskilliga andra skatter som jag nämnde, såsom arbetsgivaravgiften och energibeskattningen. Låt mig beträffande vårt besök i England säga att av de föredragningar av tjänstemän som vi där fick höra — det var inte politiker som gjorde föredragningarna — fick vi ingalunda uppfattningen att detta var ett nytt grepp som en ny regering hade tagit. Jag kan dessutom hänvisa till strängt taget alla västeuropeiska länder som har infört differentiering av beskattningen för att uppnå bättre regional balans i näringslivet. Alla västeuropeiska länder har ju ändå inte, herr Brandt, högerregeringar. Beträffande de här besvärligheterna som herr Brandt pekar på är det klart att vi också är medvetna om att detta är ingenting som man hux flux kan besluta om. Vi är medvetna om att det finns problem, och det är därför som våra motioner och reservationen går ut på att vi skall utreda frågan och se hur stora besvärligheterna är och om vi kan övervinna dem. Vi är inte ute efter, som herr Brandt säger, att skaffa skattefördelar. Vi är ute efter att den här vägen nå resultat på det regionalpolitiska området.

Herr talman! Herr Brandt började med att säga att det var väldigt klokt att begära en utredning. Jag blev mycket glad och tänkte att nu måste nog herr Brandt ha ändrat uppfattning. När han tyckte att detta var klokt och bra och berömde det, så skulle han naturligtvis i konsekvensens namn också ha följt det förslag som här framlades om en utredning. Med sedan blev jag besviken. Herr Brandt sade att det också är bra att det bara blev en reservation. Att det finns bara en reservation visar väl att det är en gemensam uppfattning hos oppositionspartierna i denna fråga, och jag tycker att man här kan konstatera att det föreligger en enig opposition. Sedan tyckte herr Brandt att vi kanske skulle nöja oss med att bara ha en talare för detta förslag. Sådana restriktioner har vi väl ännu inte börjat befatta oss med här i kammaren att vi har några bestämmelser om hur många som skall gå upp och tala, utan vi hoppas att friheten på detta område skall bevaras även i fortsättningen. Vidare sade herr Brandt att det är väldigt krångligt att ta ut olika skatt. Jag tror inte man skall överdriva den saken. Vi tar ju ut olika skatt exempelvis i alla de olika kommunerna i landet, och jag har inte hört att det är något större besvär med det. Vi får deklarera våra inkomster och får en skattsedel på både statlig skatt och kommunalskatt. Det skiljer beroende på var man bor i de olika orterna inom ett län, och här rör det sig om betydligt mindre områden. Man skall alltså inte överdriva dessa svårigheter. Med de tekniska möjligheter man nu har tror jag att detta egentligen är en bagatell. Det är klart att det ligger någonting i vad herr Brandt säger, att om man nu skulle sätta in stöd i ett visst område skulle en del andra län kunna komma i kläm. Men det är väl inte så vi tänker oss den här verksamheten. Vad den syftar till är framför allt att få ett utökat näringsliv som kan sysselsätta människorna här i landet, och vi har det ju inte så där särskilt välbeställt på det området. Det är inte fråga om att man skall ha en exakt ram för vårt näringsliv, utan syftet är att få en utökning av näringslivet. Vidare påpekade herr Brandt att investeringsfonderna är fria. Man skall visserligen begära att få använda investeringsfonderna för lokaliseringsändamål — det är riktigt — men fonderna är inte styrande. Här ligger den väsentliga skillnaden i förhållande till vad vi begär när det gäller lokaliseringsfonderna, där hela fonden måste användas för lokaliseringsändamål. I fråga om investeringsfonderna är det hipp som happ — där beror det på om finansministern tycker att det skall användas si eller så mycket inom stödområdet eller inte. Det är alltså en väsentlig skillnad.
Herr talman! Herr Brandt började med att ge en eloge till de borgerliga partierna, och det skall vi väl bara vara tacksamma för. Jag skulle tro att herr Brandt kommer att få anledning att vara lika tacksam flera gånger. Men sedan var det slut på välvilligheten. Det här med differentierade skatter ansåg herr Brandt vara enbart negativt — det fanns inget positivt i det. Herr Sundkvist har talat om England. Låt mig nämna ett annat land — Irland. Ingen har väl kunnat undgå att se de annonser om Irland som förekommit i år och enligt vilka man vill ha företag till Irland. Och vad lockar man med? Jo, med skatteförmåner för företagen i startskedet. Man bortser alltså från de utgifter som uppkommer där, för man vet att man får in pengarna via arbetstagarna i stället. Kanske vi skall göra ett studiebesök på Irland nästa gång med skatteutskottet för att vidga våra vyer! Herr Larsson i Umeå nämnde att staten lagt ut 185 miljoner i stödområdena och samtidigt tagit in 600 miljoner i arbetsgivaravgifter. Det är väldigt god utdelning på en investering. Om man lägger ut 185 miljoner och får tillbaka ett överskott på 415 miljoner blir det inte mindre än 225 procents förräntning. Detta visar väl om något att det hela är snett. Det innebär egentligen, för att göra en omskrivning, att man i dag försöker bota sjuka med selektiva åtgärder i stället för att via skattepolitiken hindra att sjukdom uppstår. Det har lagts fram ett betänkande av en utredning som heter glesbygdsutredningen. Jag tycker att herr Brandt skulle läsa detta, om han inte redan gjort det, och har han läst det, så bör han studera det noggrannare. Det är ett enigt betänkande som på intet sätt utesluter att andra åtgärder än de som regeringen vidtagit skall vidtas. Och jag tycker det vore värt att försöka med andra åtgärder, för det gäller ju inte regeringens prestige, utan det väsentliga är att få fart på näringslivet.

Herr talman! Herr Sundkvist anmärkte på att jag talat om ”alla motioner”. Det gjorde jag inte — jag hade en reservation i mitt anförande. Men det är väl inte så mycket att diskutera. I centerpartiets motion talas det emellertid om ”skyndsam prövning och förslag”. Jag har fattat detta så att här skulle det helt enkelt läggas fram ett definitivt förslag, men nu har man alltså nöjt sig med ett rent utredningsyrkande. Det var detta jag framhöll i mitt anförande. Jag förstår inte att herr Larsson i Umeå inte ser en skillnad mellan kommunalskatt och skatt på företag. Herr Larsson säger att det är väl ingen skillnad — vi har ju olika kommunalskatt i det här landet. Ja, men kommunerna tävlar i vart fall inte med skattesystemet; det har de ganska svårt att göra. Visserligen bedriver de PR för att få företag lokaliserade inom sina gränser, men att differentiera företagsskatten i olika områden måste ändå vara en väsentlig skillnad.

Det måste ändå vara en väsentlig skillnad. Jag har ingen anledning att ta tillbaka något av det jag sade om England. Jag står fast vid att det var en högerregering som genomförde systemet där och hade intresse av att subventionera företag nära nog oavsett vad systemet i övrigt hade för verkningar. Det är en väg som vi inte anser oss kunna beträda. Vi vill ha en företagsbeskattning som är så konkurrensneutral som möjligt, och vi vill stödja företagen på det sätt som vi har skisserat i det regionalpolitiska programmet.
Herr talman! Herr Brandt har missuppfattat mig. Vad jag vände mig emot var herr Brandts farhågor att administrationen skulle bli så besvärlig, om man tog ut skatten på så sätt att man hade olika skatt inom skilda områden. Det var där jag gjorde jämförelsen och sade att det ju går mycket bra att klara den saken administrativt när det gäller kommunalskatten, och det är ändå bra mycket krångligare än om hänsyn bara skall tas till det inre och det yttre stödområdet. Där är gränsdragningen lättare. Men man klarar som sagt utan något administrativt krångel att ha olika kommunalskatt med hänsyn till var inom landet företagen bedriver sin verksamhet. Och det måste vara betydligt enklare att administrera löneskatten. Det var vad jag påpekade. Men det missuppfattade tydligen herr Brandt.

Herr talman! Jag skall villigt erkänna att jag, när upphovsrätten infördes i vårt land, var bestämd motståndare mot att man skulle ge en enskild person monopol på en idé som under generationer växt fram, men framförts av en tillfällighet. Det föreligger nämligen inte upphovsrätt som är knuten till viss person, men den frågan har jag inte tagit upp i det här sammanhanget. Vi har i motionen 1667 tagit upp frågan hur man skall kunna skydda vissa verk eller handlingar som anges i bl.a. 24 §. Det gäller bl.a. att kunna skydda de inspelningar som landsmålsoch folkminnesarkiven och svenskt visarkiv har gjort. Dessa inspelningar har tillkommit under uttrycklig försäkran av ansvariga på landsmålsoch folkminnesarkiven och svenskt visarkiv att de inte skall utlämnas till allmänheten utan uppgiftslämnarnas samtycke. För att över huvud taget kunna göra sådana inspelningar är det angeläget att man kan ge de medverkande försäkran att materialet inte skall utlämnas till allmänheten och inte utnyttjas i olika situationer annat än under ansvarsfull kontroll. Jag skall erkänna att jag personligen har varit med om att försöka få fram inspelningar som man gjort ute bland menigheten av folkmål, av uttryckssätt och av vissa händelser. När tryckfrihetsförordningen en gång på 1700-talet antogs avsåg man med ”allmänna handlingar” självfallet inte bandinspelningar och liknande. Det var ett okänt begrepp då. Domstolarna har sedan här gjort ett slags lagtolkning. Jag vill i detta sammanhang erinra om att domstol icke äger göra sådan lagtolkning under tid då riksdagen är samlad, om denna lagtolkning tangerar grundlagen, t.ex. gäller tryckfriheten. En ändring av sådan lag måste göras enligt de regler som gäller för grundlagsändring.

Utskottet säger sig inte vara behörigt att säga ifrån i denna fråga. Det skall vi inte diskutera; på den punkten kan man ha delade meningar. Jag menar att grundlag skall vara helig. För mig är det självklart att den tolkning som här gjorts av domstolar av begreppet allmänna handlingar strider mot grundlagen, men därom skall inte jag yttra mig. Utskottet förutsätter emellertid att denna tolkning skall verifieras i den nya grundlagen.

Jag tänker på upptagning av folkmål, insamling av berättelser om händelser som inträffade i det gamla samhället, inspelning av musik m.m. Man söker där få fram det mest typiska, som inte bara hör samman med respektive verk utan jämväl med sättet att framföra det, så att vi kan bevara kunskapen åt framtiden. Vi som har varit med om att insamla sådant material har erhållit ett uttryckligt löfte om att materialet endast skulle användas för vetenskaplig forskning och icke kunna utnyttjas för andra ändamål.

Herr talman! Det är svårt att veta hur man egentligen skall tolka utskottets skrivning. Jag föreställer mig att jag inte bara kan yrka bifall till motionen, om den tolkning som utskottet gör skulle vara riktig. Därför kanske jag får nöja mig med att be om en förklaring, att utskottet förutsätter att riksdagen skall få ett kompletterande förslag från Kungl. Maj:t som gör det möjligt att fortsätta denna verksamhet och ändå skydda dem som lämnar material. Jag tror det är viktigt både med hänsyn till att folkmålen bör bevaras och även ur andra synpunkter att denna verksamhet kan fortsätta.